Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka möjligheten för Arbetsmiljöverket att bedriva tillsyn i byggbranschen. Arbetsmiljöverket har ständigt fokus på byggbranschen både när det gäller tillsyn och information just på grund av att detta traditionellt har varit och är en olycksdrabbad bransch. Under 2012 har verket genomfört nästan 2 000 inspektioner i byggbranschen på närmare 1 400 arbetsställen och ställt drygt 2 700 krav på förbättringar av arbetsmiljön. Tillsynen syftar både till att få till stånd ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete och till att kontrollera att regelverk följs. Det riskförebyggande arbetet är grundläggande för att komma till rätta med arbetsolyckor och ohälsosam arbetsmiljö på byggarbetsplatser. För att göra rätt måste man veta vad som förväntas. Informationsinsatser är därför ett viktigt komplement till tillsynsverksamheten för att få en god efterlevnad av arbetsmiljöreglerna. Många utländska företag är verksamma inom byggbranschen i Sverige. Detta utgör ett viktigt bidrag både till svenskt arbetsliv och till branschen, men det medför utmaningar när det gäller att nå ut med information om svenska arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöverket har därför på uppdrag från regeringen de senaste åren jobbat mycket aktivt med en informations och kunskapssatsning i syfte att ge förstärkt information till utländska företag och arbetstagare. Verket har exempelvis tagit fram en interaktiv arbetsmiljöutbildning på sju olika språk för dem som jobbar inom byggbranschen.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 Syftet är att fördjupa kunskapen om arbetsolyckorna och minska riskerna inom de områden som utreds. Arbetsmiljöverket arbetar även aktivt med analys av och insatser inom det som ibland kallas den grå sektorn, det vill säga oseriösa företag som slarvar med sitt arbetsmiljöarbete för att kunna erbjuda billigare tjänster, vilket kan vara ett problem inom bland annat byggbranschen. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för hur arbetsmiljön ser ut på landets byggarbetsplatser.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
Fru talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen är den vilda västern som råder inom byggbranschen i dag. Det är inte så att de så kallade grå företagen eller oseriösa företagen kan vara ett problem. De är ett reellt problem. De konkurrerar ut seriösa byggföretagare, konkurrerar på osunda villkor och skapar massor med problem i hela branschen. Byggbranschen sysselsätter många personer i allt från små till stora byggföretag. Arbetsplatserna är tillfälliga och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Byggbranschen är den mest skadedrabbade i Sverige; enligt Arbetsmiljöverket dör det en byggnadsarbetare varje månad. Många av dem som skadas i arbetet är sjukskrivna under lång tid. Varje år anmäls 3 000 olyckor och 1 000 sjukdomar. Det, fru talman, kan man ställa i proportion till de 2 000 inspektionerna i byggbranschen på närmare 1 400 arbetsställen och de drygt 2 700 kraven. Man kan ju fundera på hur många fler krav som borde ha ställts, hur många fler inspektioner som borde ha gjorts och hur många fler arbetsplatser som borde ha haft tillsyn. Det är svårt att veta hur stort mörkertalet är inom den här sektorn när det gäller olyckor och arbetsskador. Däremot är det väldigt enkelt att hitta byggen där det förekommer uppenbara brister i arbetsmiljön och där de anställdas säkerhet inte prioriteras. Ofta uppstår felaktigheter och brister på grund av entreprenörskedjor där ingen tar ansvar för arbetsmiljön. Nyligen besökte jag ett bygge med felaktiga byggnadsställningar, blockerade dörrar, brandfarligt material, avsaknad av skyddsräcken och en lokal som användes som bostad av migrerad arbetskraft. Det är bara några exempel från byggnadsarbeten i Örebro län som nyligen uppdagats. I dag finns det enligt uppgift två inspektörer i området Örebro-Värmland-Västmanland som jobbar gentemot byggbranschen. Tidigare har det funnits tre. Det är då svårt för Arbetsmiljöverket att hinna med tillsyn. Min fråga till arbetsmarknadsministern var om hon avser att vidta några åtgärder för att öka möjligheterna för Arbetsmiljöverket att bedriva tillsyn i byggbranschen. Jag måste uppfatta svaret som nej - arbetsmarknadsministern är nöjd. Jag kan tipsa om en rubrik i Västmanlandsnytt : "Arbetsmiljöverket i kris: Det kommer bli sämre", eller en artikel från Byggnadsarbetareförbundets tidning: "Arbetsmiljöverket stoppar inte bygget". Byggnads säger att de är förhindrade att gå in på arbetsplatsen eftersom de inte har kollektivavtal. I arbetsmarknadsministerns svar pekar hon på parternas ansvar. Jag vet att Byggnads försöker ta sitt ansvar, men det är ju ett problem att man inte kommer in på en arbetsplats om den inte har kollektivavtal. Just därför är det viktigt att Arbetsmiljöverket ska kunna göra tillsyn. När regeringen nu har valt att spara in på Arbetsmiljöverket blir det svårare att göra tillsyn. Man kan tycka att det är lovvärt att man har hemsidor på flera språk för byggnadsarbetare, men det som behövs är att någon tar itu med problemet. Ett av de exempel jag tog upp var att man inte ens stoppar bygget, utan man upplyser byggherren via telefon. Sedan hoppas man att det ska vidtas några åtgärder. Finns det då ingen som är där och kontrollerar det behöver byggherren inte göra någonting. Den här vilda västern som nu råder i byggsektorn, och i många andra sektorer för den delen, måste man ju göra någonting åt. Det var därför jag ställde min fråga. Min följdfråga till arbetsmarknadsministern måste alltså bli: Varför vill inte arbetsmarknadsministern göra någonting åt det som nu sker på Arbetsmiljöverket? Varför vill hon inte se till att Arbetsmiljöverket kan göra bättre tillsyn av byggnadsarbeten?

Fru talman! Jag hälsar arbetsmarknadsministern välkommen till en diskussion och en debatt om arbetsmiljöfrågor. Hon har ju lite grann undvikit dem tidigare. Jag vet inte, men det kanske finns ett ointresse hos Alliansen, särskilt Moderaterna, när det gäller arbetsmiljöfrågan. När vi hade Arbetsmiljöriksdagen här för 1 1/2 vecka sedan var ministern här och höll ett kort inledningsanförande, men när det sedan gällde att svara på frågor från publiken och så vidare fanns ingen företrädare från Moderaterna med. Det tycker jag är tråkigt. När jag läser svaret som ministern har lämnat till Eva-Lena Jansson får inte heller jag fram ett svar på den fråga hon ställer. Om det är något område där regeringen och Moderaterna gör krumbukter är det arbetsmiljöområdet. Man pratar om satsningar, effektivare tillsyn och produktivitet - samtidigt som man leker "svälta räv" med Arbetsmiljöverket. Nu kommer Arbetsmiljöverkets kontor i Gävle att slås igen, men det är väl för att man ska bli produktivare, eller för att man ska bli effektivare. Arbetsmiljöverket är tvunget att slå igen eftersom man inte får de anslag som man är i stort behov av. Det har gått så långt nu, statsrådet, att Arbetsmiljöverket säger att det blir svårt att leva upp till det uppdrag man har fått från regering och riksdag. Det betyder i sådana fall att Alliansen och Moderaterna får lägga fram ett nytt förslag till uppdrag eftersom Arbetsmiljöverket inte kan leva upp till sitt uppdrag på det sätt som är önskvärt. Det är faktiskt så, fru talman, att det är 196 dödsfall som har skett mellan 2009 och 2012, och det fortsätter. Vi har sjukskrivningstal som ökar. Arbetsplatsolyckorna ökar dessutom. Samtidigt ser vi till exempel i Gävleborg att man skär ned på resurserna och lägger ned kontor. Jag förstår inte logiken i det, utan jag måste tyvärr säga att jag - och många andra, även bland företag och fackliga organisationer - uppfattar att regeringen går baklänges i arbetsmiljöfrågorna. Vad tjänar det till att inspektörerna har blivit produktivare därför att de gör fler besök per inspektör, när antalet inspektioner sammantaget har minskat sedan 2006? Med samma logik skulle man kunna säga att en lärare är mycket effektivare och produktivare om läraren har 40 elever i klassen. Man då ser man inte till det resultat som förväntas. Jag förstår inte logiken i det hela. De tomma fraserna känner vi igen. Men när det gäller resurser och att se till att det verkligen blir något gjort, då händer det inte så mycket. Nu är Arbetsmiljöverket också tvunget att organisera om sig, så att man får mer internationell kontroll och utblick, för att möta det tryck som finns ute i EU. Det gör man inom den ram som man har. Det innebär att det blir färre inspektörer. På vilket sätt kan statsrådet Svantesson säga att vi förstärker vårt arbete mot de dåliga arbetsmiljöerna genom att säga upp tio inspektörer per år? Det är den kullerbyttan som inte går ihop. Det är en logisk kullerbytta. Det stämmer inte med rationellt tänkande. Sedan kan man från Folkpartiets sida säga att allt inte handlar om resurser. Nej, så är det. Men visst handlar väldigt mycket om resurser när det gäller arbetsmiljöfrågorna, som tornar upp sig framför oss, samtidigt som ministern väljer vackra ord men leker svälta räv med verket.

Fru talman! Arbetsmiljöarbete är viktigt. Det är viktigt att alla parter tar sitt ansvar. Det är väldigt viktigt att man sätter till rätt resurser, att arbetsgivaren förstår att informera och att facket, skyddsombudet och den anställde gör sitt. Därför är det glädjande att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll. Statistiken ger sitt tydliga svar. Därmed är det inte sagt att inte varje olycka och varje människa som skadas eller - ännu värre - dödas på sitt arbete är helt fel och något som vi alla måste ta till oss. Men jag tycker ändå att vi måste vara glada över hur det ser ut i Sverige. Sverige kanske har den bästa arbetsmiljön i hela världen. Vi kanske har det bästa arbetsmiljöarbetet om vi jämför med resten av världen. Det är farligt om man tror att resurser till ett statligt verk aktivt skulle kunna påverka hur det ser ut på enskilda arbetsplatser. Ett statligt verk har ingen möjlighet att kontrollera varje arbetsplats. Däremot har ett statligt verk stor skyldighet att informera, att se till att det finns kunskap där ute, hos varje arbetsgivare som ska ta sitt ansvar och hos de anställda som ska veta hur det ska gå till, och det är viktigt att de gör det. Det är också glädjande att Arbetsmiljöverket har förändrat sitt arbetssätt. Jag tror att det är ett verk som är stadd i fortsatt utveckling. Man hade fokus mycket på den fysiska arbetsmiljön, och man hade fokus på en traditionell tillverkningsindustri, en typiskt manlig miljö. Men så ser det ju inte riktigt ut i det moderna arbetslivet. Att kalla detta vilda västern, som Eva-Lena Jansson gör, tycker jag verkligen är att vara oseriös, när man pratar om hur människor skadas eller hur människor, arbetsgivare och andra, aktivt och seriöst arbetar med arbetsmiljöarbete. Det finns ingen som vill att någon ska skada sig - det är självklart. Men vad vi än beslutar i denna riksdag eller vilka omorganisationer eller effektiviseringar en generaldirektör än gör kommer det tyvärr att ske olyckor. Många av de olyckor som räknas in i statistiken är trafikolyckor. Där har vi inte heller nått någon nollvision, som det brukar talas om. När man säger att det är många brister vid inspektioner ska man ha klart för sig att en brist kan vara en mycket liten sak, samtidigt som det kan vara en allvarlig sak som att man har slarvat med ett skydd som verkligen kan göra att någon kan slå av sig fingrarna eller annat vid en maskin. Att bara räkna pinnar, antalet inspektioner eller antalet brister, säger inget om hur det står till därute, utan det behövs djupare analyser. Om man kallar det vilda västern har man inte gjort någon analys alls. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att Sverige ligger i topp när vi jämför med hur det ser ut på våra arbetsplatser. Det ska vi vara stolta och glada för. Det arbetet ska självklart utvecklas och drivas vidare, och den här regeringen och vi i Alliansen tar detta på stort allvar. Men vi kanske inte gör på exakt samma sätt som Socialdemokraterna alltid har gjort, utan vi kanske gör det på ett modernare sätt som är mer anpassat till dagens arbetsliv.
Fru talman! Tack, Eva-Lena Jansson, för en viktig interpellation! Jag tar frågan om arbetsmiljön på stort allvar. Jag är, som ni vet, relativt ny på min post, men jag har verkligen mött ett stort engagemang hos många olika parter i den här frågan. En bra arbetsmiljö är viktigt av många skäl, för att vi ska kunna vara kvar på arbetsmarknaden, så att vi inte ska slås ut i förtid, för att vi inte ska skadas och absolut inte förolyckas. Ingen ska behöva dö på jobbet i Sverige. Under de här veckorna har jag deltagit i en nordisk konferens om ungas arbetsmiljö. De ungas arbetsmiljö är en mycket viktig fråga för mig och regeringen. Vi ser att unga har ett annat riskbeteende. Vi vet också att många unga inte riktigt vet vad de kan kräva av arbetslivet, och de kanske inte alltid vågar kräva den arbetsmiljö som de har rätt till. Det har också - Raimo Pärssinen var inne på det - talats om arbetsmiljöriksdagen. Även där har jag svarat på frågor från både moderatorer och journalister. Jag svarar på många frågor från journalister om den här frågan, som är viktig. Regeringens främsta prioritering är en stark arbetslinje och att alla som kan arbeta ska göra det. Men jag vill ändå vara tydlig med att arbetet självklart inte ska ske under vilka förutsättningar som helst. Vår arbetsmarknad ska präglas av goda villkor, trygga arbetsmiljöer och starkt skydd för grundläggande rättigheter. Som jag sade i mitt interpellationssvar har Arbetsmiljöverket under 2012 genomfört nästan 2 000 inspektioner i byggbranschen på närmare 1 400 arbetsställen. Det handlar också om att få till ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete och såklart att kontrollera att regelverk följs. Jag menar också att alla måste veta vad som gäller. Därför är information och de satsningar som den här regeringen har gjort på Arbetsmiljöverket ett mycket viktigt komplement, kanske inte minst i de branscher där vi har både små och stora företag, både svensk och utländsk arbetskraft. Arbetsmiljöansvaret är arbetsgivarens, och då måste arbetsgivaren - oavsett vilken nationalitet han har och vilket land han kommer från - också kunna ta det ansvaret. Arbetsmiljöverket har vidtagit flera åtgärder inom byggbranschen. Jag menar också att en god arbetsmiljö i byggbranschen och på andra ställen inte handlar om bara regler och förbud och inte heller om bara pengar, utan det handlar mycket om samverkan. För att våra arbetsplatser ska präglas av en säker och god arbetsmiljö måste det samarbetet fungera ännu bättre, och huvudansvaret ligger på arbetsgivaren, men skyddsombud, inspektörer, parter och arbetstagare är med och skapar tillsammans en god, trygg och säker arbetsmiljö. De här frågorna är otroligt viktiga. Det handlar såklart om vad Arbetsmiljöverket gör, men det handlar också väldigt mycket om vad som görs ute på arbetsplatser, och till syvende och sist är det arbetsgivarna som har det slutliga ansvaret för den här frågan. Tillsammans kan vi göra skillnad. Som Katarina Brännström också sade är det positivt att vi på längre sikt ser en trend med färre dödsfall. Men vi ska komma ned i ännu färre - självklart är det så. Löses det genom ett visst anslag till Arbetsmiljöverket? Jag är inte säker på det. Jag tror att det handlar om mycket mer än så. Det handlar om samverkan mellan alla olika parter.
Fru talman! Utifrån ministerns svar kan man fundera på vilket ansvar ministern tar, när hon pekar på samverkan. Att man kan samverka kring arbetsmiljöfrågan bygger ju på att det finns två jämbördiga parter. Men vi har oseriösa företag som inte vill teckna kollektivavtal, som har fått jobbet på grund av att de är billiga och där det finns underentreprenörer och där priserna dumpas och ingen tar ansvar för arbetsmiljön. Om Katarina Brännström har missat att det är vilda västern här tycker jag att hon ska ta kontakt med Byggnadsarbetareförbundet för att få följa med ut på dessa byggen. De finns nämligen överallt. ABC på SVT visade nyligen ett inslag från en byggarbetsplats där man förvarade gasolflaskor i en lokal där byggnadsarbetarna också skulle sova. Det är livsfarligt. Naturligtvis visade det sig att det är migrerad arbetskraft som inte känner till sina rättigheter på en del arbetsplatser. Många av dem blir utnyttjade och får löner som ligger långt under det som framgår av kollektivavtal. Byggnads kommer inte in på arbetsplatser där det inte finns kollektivavtal. Då är det Arbetsmiljöverket som ska göra tillsyn där. Jag kan inte förstå hur man kan säga att arbetsmiljöarbetet förbättras genom att resurserna till Arbetsmiljöverket dras ned. Det är helt absurt. Om arbetsmiljön förbättrades genom detta sätt att arbeta skulle resurserna till Arbetsmiljöverket dras ned ännu mer. Det finns dessutom rekommendationer från FN-organet ILO om antalet inspektörer. Jag hoppas att ministern känner till dessa rekommendationer och att hon kan kommentera dem om hon har några ambitioner att nå upp till dem. För mig är det viktigt att vi kommer till rätta med detta eftersom vi inte kommer att kunna få ett bra arbetsliv om människor ska konkurrera på sämre villkor genom att vi inte tar till vara de redskap som finns för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Byggnadsarbetareförbundets ordförande sade att om det hade dött fyra människor på en annan arbetsplats, till exempel där fyra journalister dog under en och samma vecka, skulle man naturligtvis fundera på om man behövde en kriskommission i denna arbetsmiljö. Det dör människor på arbetsplatser i Sverige varje vecka. Det säger någonting om allvaret. Vi vet fortfarande ingenting om de svarta siffrorna, alltså de som handlar om dem som inte anmäler eftersom de inte känner till att man kan anmäla. Människor blir till och med uppsagda om de skadar sig på jobbet. För mig är detta en jätteviktig fråga. Jag uppfattar att arbetsmarknadsministern tar frågan på allvar. Men var finns då pengarna och insatserna för att förbättra arbetsmiljön? Jag vet att parterna har ett ansvar. Men det bygger också på att dessa företag vill ha ett avtal och därmed kan släppa in exempelvis Byggnadsarbetareförbundet på arbetsplatserna. Men om Arbetsmiljöverket inte kan vara ett stöd för de skyddsombud som kommer med en begäran om en förbättrad arbetsmiljöåtgärd får de alltså inte något stöd från myndigheten om den inte kan komma ut. Om det är två inspektörer på tre län försöker jag föreställa mig hur de ska hinna med att göra de besök som behövs. Detta är också en signal om att deras situation blir ohållbar när de upplever att de inte kan klara av sitt jobb på ett tillfredsställande sätt på grund av att det är för mycket att göra för så få människor. Jag tycker att vi ska ta arbetsmiljöfrågorna på allvar därför att en av orsakerna till att människor slås ut från arbetslivet är att det fuskas med arbetsmiljöarbetet. Människor blir utslagna och sjukskrivna och kan inte jobba fram till att de är 65 år. Jag förväntar mig därför ett bättre svar än att arbetsmarknadsministern säger att hon följer utvecklingen noga men inte vill tillföra några pengar. Bättre än så måste ministern kunna.
Fru talman! Nu får vi höra, vilket vi har hört förr här i kammaren, att Moderaterna står här och säger att vi ska vara glada, att statliga resurser inte påverkar detta och att olyckor kommer att ske vad vi än beslutar i riksdagen. Är detta beskedet från regeringen? Det är det som Katarina Brännström, som är Moderaternas företrädare från utskottet, säger. Det är fler som ska jobba. Ja, det är klart. Men varför ska färre jobba med arbetsmiljöfrågorna? Det är den stora frågan. Arbetsmiljön är viktig för människan, för företaget, för produktiviteten och för exporten. För att vi ska kunna må bra behöver vi en bra arbetsmiljö med fungerande människor på arbetsplatserna. Men det spelar väl ingen roll vad vi säger här i riksdagen, Katarina Brännström? Det kommer ändå att ske. Här har vi i många år krävt en nollvision mot dödsolyckor. Då säger ni att det bara är ett slag i luften. Vi har en nollvision i trafiken som har lett till att färre dör i trafiken nu än tidigare. Varför kan vi inte ha det när det gäller arbetsmiljön på arbetsplatserna? Varför skulle det vara omöjligt? Är det för att Moderaterna säger att det inte spelar någon roll vad vi säger här i kammaren i riksdagen? Det låter inte riktigt sunt. Men vad kräver vi? Jo, vi kräver att fler ska kunna jobba med arbetsmiljöfrågor. Det ska vara fler jobb som är kvalificerade, bra och riktiga jobb, för att man ska bekämpa farliga saker på arbetsplatserna. Varför skulle det vara omöjligt? Ni satsar på skattesänkningar. Vi vill att det ska bli fler inspektörer. Vi vill ha fler skyddsombud. Vad gör ni för att det ska bli fler skyddsombud? Och varför ska inte de regionala skyddsombuden få en bättre och kvalificerad utbildning? Vad gör ni för att se till att det blir en bra samverkan? Hur byggs samverkan ut mellan Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten och så vidare? Vad gör ni?

Fru talman! Som vanligt dundras det på från denna talarstol, och jag tycker att det är ganska trist att lyssna på det. Vi ska väl någon gång lyfta fram det som är gott och bra? Det har gjorts flera lagändringar, och det har gjorts flera saker som faktiskt har lett till att statistik och annat visar att arbetsmiljön har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, och arbetslivslängden har ökat. Vi har friskare människor som är äldre och arbetar i dag. Det är också ett kvitto på att arbetsmiljön är god. Jag förstår inte varför vi alltid ska vara så negativa. Jag har varit med på inspektioner, och det är mycket intressant. Jag behöver inte gå med Byggnads eftersom jag har följt med inspektörer från Arbetsmiljöverket. Självklart är inte allt guld och gröna skogar där ute. Det som kommer fram är att de flesta arbetsgivare är mycket seriösa och vill gott. Mycket som sker sker därför att man slarvar och är nonchalant eller därför att man inte har riktig kunskap om hur viktigt det är att använda de skyddsåtgärder som finns. Det är viktigt att också framhålla att svensk arbetsmiljö håller hög klass. Det finns mycket kvar att göra. Jag och regeringen menar att Arbetsmiljöverket ska gå på och fokusera mer på dem som slarvar i branscher där det sker många olyckor och dödsfall. Där ska krutet läggas. Men man ska inte ut och räkna pinnar bara för att man ska visa att man har gjort någonting på goda arbetsplatser. Det påverkar inte så att det blir en bättre arbetsmiljö. Men vi ska vara glada för att statistiken visar att Sverige ligger i topp. Och det kommer att bli ännu bättre. I år kanske det blir ett rekordår när det gäller få olycksfall på arbetsplatserna. Låt oss glädjas åt det.
Fru talman! Eva-Lena Jansson nämnde att det är vilda västern i byggbranschen. Det är hennes definition. Men jag kan hålla med om att vi inte ska ha vare sig fusk eller slarv i någon bransch. Det är därför som jag tycker att Arbetsmiljöverkets arbete just inom den grå sektorn, där det helt enkelt är många oseriösa företag som slarvar med arbetsmiljöarbetet, är så viktigt och att man tittar extra noga där. Min uppfattning är, precis som Katarina Brännströms, att majoriteten av alla arbetsgivare vill ge sina anställda en bra och säker arbetsmiljö. I grunden hoppas jag att det inte är någon arbetsgivare som vill att någon ska skadas. Därför måste utgångspunkten vara att arbetsgivare vill göra rätt. Men varje olycka är en olycka för mycket. Vi talar om parterna här. För mig handlar det inte om två parter utan om tre parter. Det är klart att regeringen är en viktig del i detta. Det första mötet som jag hade med parterna handlade just om arbetsmiljön. Det var ett högnivåmöte på Arbetsmarknadsdepartementet där jag tillsammans med parterna samtalade om hur vi kan förbättra arbetsmiljön. Just då handlade det om den demografiska utmaning som vi har. Det finns ingen som ensam kan göra detta. Detta måste parterna - vi också - i trepartssamtal lösa tillsammans. Det är otroligt viktigt eftersom arbetsmarknaden förändras, precis som Eva-Lena Jansson var inne på. Vi ser många nya utmaningar och många nya risker. Då måste vi också anpassa både arbetsmiljöarbete och samverkan efter det. Men låt oss ändå komma ihåg en sak, nämligen att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. I byggbranschen finns som många vet ett byggherreansvar. Men det fråntar inte de enskilda underentreprenörerna deras arbetsmiljöansvar. De har ansvar för sina egna anställda. Hur ska alla arbetsgivare veta om allt detta? Jo, det är viktigt med information. Då är tillsynen superviktig. Men den ska kompletteras med information på olika språk så att alla vet vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Alla som jobbar i Sverige har nämligen rätt till en god arbetsmiljö. Det låter som om Arbetsmiljöverket inte har några resurser kvar. De fyra senaste åren har anslagen höjts, och nästa år höjs de igen bland annat till information och den typen av tjänster. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att tillsyn är enormt viktigt, men jag tror också att information är enormt viktigt för att vi ska förbättra arbetsmiljöarbetet. Trenden är trots allt att färre förolyckas. Jag tycker att varje dödsolycka på en svensk arbetsplats är en för mycket, och jag är övertygad om att alla här inne tycker det. Det går i rätt riktning, men vi kan göra mycket mer - och vi kan göra det tillsammans.

Fru talman! När det gäller att vi har ett bra arbetsmiljöklimat i Sverige, vilket Katarina Brännström säger, har vi förändrat vårt sätt att arbeta under många års tid. Det har skett genom att man har utvecklat arbetsmiljöarbetet, satsat på Arbetsmiljöinspektioner och satsat på Arbetslivsinstitutet. Fackföreningar har byggt upp organisationer. Ni har nu rivit ned Arbetslivsinstitutet och sparat på Arbetsmiljöinspektionen. Man kan säga att ni har dragit ned på verksamheten med 20 procent sedan 2006. Det är ganska mycket för en verksamhet. Det betyder att ett antal inspektörer försvinner varje år, vilket minskar möjligheten till tillsyn. Har man dessutom inte kollektivavtal på en arbetsplats finns det inget skyddsombud där. Det som kan vara häpnadsväckande är att det krävs att man går en utbildning för att vara skyddsombud, men för att vara arbetsgivare med arbetsmiljöansvar krävs ingenting mer än att man lyckas sköta en upphandling. Då kan man bli en underentreprenör till någon. Vi har lämnat en motion till riksdagen om att vi tycker att man ska ha ett socialt entreprenörsansvar, det vill säga att den som står för huvudentreprenaden också blir den som blir ansvarig. Då kan ingen skylla på den andra i kedjan. Det är nämligen det som händer i dag. Det finns många oseriösa företagare - alldeles för många - och det som händer är att de konkurrerar ut de seriösa som vill ta frågor om arbetsmiljö på allvar, därför att de naturligtvis är billigare. Det är alltid billigare att ha svarta löner, och det är alltid billigare att spara på arbetsmiljön. Den som får betala är den som skadas, alltså den enskilda arbetaren. För mig är detta ett fortsatt viktigt arbete. Jag önskar att regeringen tog det på större allvar än att bara följa utvecklingen. Vi vet nämligen att följer vi utvecklingen kommer fler att dö på arbetet och fler att skadas. Det är ett stort problem där jag inte kan nöja mig med att bara titta på och se hur det fortgår.
Fru talman! Jag tackar för interpellationen. Det här är en viktig fråga, och vi kommer att återkomma till fler frågor om arbetsmiljö under eftermiddagen eller kvällen. Jag följer frågan men vill självklart också, vilket jag nämnde tidigare, vara aktiv i den. Arbetsmiljöfrågor är nämligen enormt viktiga. Svenska arbetsplatser ska fungera väl på alla möjliga sätt, och speciellt när det gäller arbetsmiljö. Det är en otroligt viktig fråga, som jag kommer att fortsätta att vara aktiv i.